Herr talman! Gullan Lindblad sade att det var kvalificerat struntprat. Det är också ett sätt att argumentera. Hon värnar här om de s.k. kristna skolorna. Jag vill upplysa Gullan Lindblad om att man i allmänhet i de olika samfunden ser med mycket stort bekymmer på den nämnda organisationen. En i Uppsala verksam ekumenisk person sade att Livets ord och dess människosyn är som cancer. Vad det handlar om, vilket jag försökte påvisa men som tydligen Gullan Lindblad inte uppfattade, är vilken människosyn som Livets ord har. Den stämmer inte överens med de allmänna demokratiska ideal som vi har i vårt land. Det handlar inte bara om vad vi socialdemokrater tycker utan över huvud taget om den allmänna människosyn som kännetecknar de allra flesta människor i vårt land. Får jag fråga Gullan Lindblad än en gång: Gillar Gullan Lindblad denna organisation eller inte? Jag vore tacksam om jag kunde få svar på den frågan.

Herr talman! Eftersom jag kommer från Uppsala och har haft tillfälle att rådgöra med skolstyrelsens ledamöter om hur man skall ställa sig till frågan, känner jag mig uppfordrad att på folkpartiets vägnar ge en deklaration. Det är inget tvivel om att denna skola är ett bekymmer för både kristna och icke kristna i Uppsala och runt omkring. Då kan man förbjuda den. Men man kan också vara liberal och säga: Jag tycker inte om det du säger och Prot. 1985/86:144 undervisar. Jag förkastar det. Men jag är beredd att ge huvudet för att du 16 maj 1986 skall få göra det. Omalternativ till det Det vore tokigt att med lagliga medel stoppa skolan, eftersom den inte har 7: S p Å z 3 obligatoriska skolgjort någonting olagligt. 5 väsendet Min svärmor blev baptist år 1908. Då fick hon lov att lämna sitt yrke som småskollärare. Det var den kyrka som socialdemokraternas representant i debatten representerar som beordrade det. Jag tycker att Torgny Larsson ungefär med samma argument, men med politisk bakgrund, för argumentationen här — jag har läst skolstyrelsens protokoll fullständigt. Jag skulle önska att vi på demokratisk väg och med en intensiv undervisning och kristen talan skulle kunna få bukt med Livets ord och de orimliga synpunkter som man där har på många religiösa och kroppsliga frågor. Men att förbjuda skolan tror jag inte är möjligt. Jag tror inte heller att regeringen kommer fram till det när den skall behandla frågan. Så har det varit i många liknande fall. Jag tänker på präster som inte skött sig enligt svenska kyrkans ordning. Men när ärendet kommer upp till regeringen till behandling, visar det sig att de får vara kvar. Så kommer det nog att bli med Livets ord också.

Herr talman! Per Arne Aglerts sista kommentar är mycket intressant. Det gäller de präster som får vara kvar, även om de säger saker som man möjligen kan tycka illa om och som kan strida mot vedertagna rättsuppfattningar. Om präster hade en laglig rätt att tvångskonfirmera barn, skulle jag inte vara alldeles övertygad om att man skulle säga att präster som förfäktar läror som är starkt avvikande från svenska kyrkans lära skall ha möjlighet att vara kvar. Det är faktiskt frivilligt deltagande i gudstjänsterna. På dem har man ju möjlighet att låta bli att gå. Det vi talar om här är inte Livets ords företrädares rätt att förfäkta sina uppfattningar. Det är fråga om huruvida staten skall godkänna en grundskola som inte fyller de krav som man har rätt att ställa på grundskolan.

Men faktum är att en skola bör vara en skola för att få godkännande, inte bara en samling av barn — det räcker faktiskt inte. Jag tycker det är rimligt att den är en skola, och det är det den här debatten handlar om.
Herr talman! Till Torgny Larsson vill jag säga att det är ointressant om jag gillar den här skolan eller inte. Vad debatten handlar om är om vi är överens om att Sverige skall leva upp till de internationella överenskommelser som vi har skrivit under. Respekterar Torgny Larsson över huvud taget föräldrarätten? Om Torgny Larsson fullföljer det han har sagt tidigare, vill jag ifrågasätta om han menar att lärare i den allmänna skolan som har en avvikande uppfattning — t.ex. baptister eller sådana som tillhör något annat samfund som Torgny Larsson inte gillar — skall avsättas, anno 1986. För mig är det väsentligt att vi efterlever de konventioner och överenskommelser som vi har uppställt. Det är oerhört viktigt att vi ger föräldrarna rätt att verkligen fostra sina barn och att de får sätta sina barn i den skola som de upplever som den bästa. Skolministern förvånar mig faktiskt något, för han talar hela tiden om andra saker. Jag har ställt en klar fråga, om vi i fortsättningen kan vänta oss en generellt generösare inställning till fria skolor i allmänhet och kristna skolor i synnerhet, inte minst med tanke på den senaste utredningen om just de fristående skolorna. Det avvaktar inte bara jag utan tusentals föräldrar här i landet ett svar på. Jag tycker att Hem och skola bör ha ett ord med i laget i den här frågan. Jag ifrågasätter inte att man där ibland kan tycka någonting som inte överensstämmer med moderat uppfattning, men eftersom jag i många år har verkat i Hem och skola var det naturligt för mig att redovisa Hem och skolas inställning i den här frågan. Jag har fått många brev i anledning av detta, bl.a. ett från Sveriges kristna förskoleråd. Där är man tacksam över att vi äntligen får en debatt om denna fråga. Man framhåller att vi har en ”myndighetskultur” här i Sverige och att den verkligen borde ersättas med en servicekultur — att lyssna på vad medborgarna, föräldrarna och eleverna finner vara bäst. Där anser man också att skolstyrelserna i regel har handlagt ärendena korrekt, men att behandlingen av Livets ords kristna skola och ett antal andra skolor, framför allt på 1970-talet, har varit uppseendeväckande. Man menar att föräldrarna måste få ha en betydligt större roll när det gäller att välja skolgång för sina barn än hittills.
Herr talman! Jag är helt överens med Bengt Göransson om att detta slutligen blir en fråga om huruvida denna skola kan godkännas eller inte. Jag sade bara att jag tror att han, när den här frågan väl ligger på hans bord, kommer underfund med precis det som skolförvaltningen i Uppsala sade, nämligen att det är en fullgod skola, att lärarna har fullgod kompetens och att läroplanen kommer att följas. Jag menar att det i varje fall från liberal synpunkt är omöjligt att förbjuda en sådan skola, så länge där inte sker något olagligt. När det sedan gäller själva sakfrågan instämmer jag i stort sett i den negativa kritik som har riktats mot en del av den här rörelsens teologiska synpunkter. Om det skulle visa sig att det på något sätt slår igenom också i skolundervisningen,tycker jag att det kan finnas skäl i att kontrollera om = Prot. 1985/86:144 undervisningen bedrivs på lagligt sätt. Några andra åtgärder tycker jag 16 maj 1986 k idta. knappast att man kan vidta Om den civila pilot
Herr talman! Gullan Lindblad förebrår mig att jag inte skulle ha svarat på hennes fråga och att jag skulle ha talat om andra saker. Hon har frågat om jag här vill redovisa hur reglerna för godkännande av alternativ skola har tillämpats och om jag är beredd att vidta åtgärder för att underlätta för föräldrar att välja skola utanför det obligatoriska skolväsendet, och hon har gjort det mot bakgrund av ett aktuellt ärende. Jag har med hänvisning till det aktuella ärendet sagt att jag inte i detalj kan redovisa detta. Jag har däremot sagt att under den period som jag har varit ansvarigt statsråd har vi vid bara två tillfällen icke godkänt skolor. Om jag då blir förebrådd för bristande generositet och vidsynthet, drar jag därav slutsatsen att Hare Krishna-skolan är en av Gullan Lindblads drömskolor. Jag är däremot inte beredd att ta ansvar för den tillämpning av denna lag som kan ha gjorts under åren 1976-1982, vilket jag hoppas Gullan Lindblad har viss förståelse för.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om en omläggning av den civila pilotutbildningen har diskuterats, om ett system är tänkbart där all tillgänglig utbildningskapacitet på området utnyttjas och vidare om jag har informerat mig om pilotutbildningen vid Lufthansa. Den snabbt ökade efterfrågan på piloter inom trafikflyget har, som Görel Bohlin nämner, utvecklats till ett allvarligt problem inte minst för delar av flygvapnet. Rekryteringsbehovet till trafikflyget kan uppskattas till ca 100 svenska piloter årligen de närmaste åren. Det står helt klart att denna efterfrågan inte kan täckas genom en ytterligare avtappning av flygvapnets piloter. Tillkomsten av trafikflygarhögskolan vid Ljungbyhed, TFHS, är ett sätt att genom civil pilotutbildning möta den ökade efterfrågan på kvalificerade piloter inom trafikflyget. Det förefaller också som om den svenska utbildningen i det sammanhanget överensstämmer väl med det synsätt som Görel Bohlin nämner är vägledande för Lufthansa. Som framgår av försvarsministerns redovisning i årets budgetproposition NN har verksamheten vid TFHS tidigare inriktats på att utbilda ca 60 elever årligen. Men försvarsministern redovisar samtidigt att bristen på flyglärare tvingat fram en neddragning av utbildningsplanerna till den nivå Görel Bohlin anger. Pilotbristen är inte unik för Sverige. Flera länder möter samma problem. Till skillnad från en del andra länder har vi i Sverige en civil pilotutbildning som ger ett väsentligt bidrag för att täcka efterfrågan. Det är enligt min mening rimligt att den utbildning som bedrivs vid TFHS även i fortsättningen utgör basen för den civila pilotutbildningen. Med den närmast akuta situation som nu råder är det som jag ser det viktigt att vi också prövar andra vägar för att tillgodose utbildningsbehovet. Detta är en uppfattning som också försvarsministern nyligen redovisat för riksdagen i en särskild skrivelse. Jag är därför inte främmande för att söka lösningar som innebär att utbildningskapaciteten även vid de privata flygskolorna utnyttjas bättre. För att en satsning också på privatutbildning skall bidra till att häva pilotbristen bör sannolikt antagningskraven för eleverna bli mer enhetliga och även utbildningen utvidgas jämfört med vad som i många fall gäller i dag. Enligt vad jag erfarit har försvarsutskottet föreslagit riksdagen — och såvitt jag förstår har riksdagen just i dag fattat beslut i enlighet därmed — att vid behov ställa vissa medel till förfogande för annan civil pilotutbildning än sådan som bedrivs vid TFHS. Jag vill emellertid inte nu utesluta en framtida finansiering enligt den modell som Görel Bohlin skisserar.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för ett positivt och utförligt svar. Jag skulle nästan ha kunnat nöja mig med det, men jag vill faktiskt något utveckla mina synpunkter på denna fråga. Den civila luftfarten har fått en utveckling som knappast någon trodde var möjlig för ett par år sedan. Denna utveckling har inneburit ett alltmer förgrenat linjenät, och glädjande nog har många delar av vårt land fått flygtrafik, som ju ger bättre förutsättningar för näringsliv och enskilda. Det gäller t.ex. många orter i de inre delarna av Norrland. Flera nya flygbolag har fått tillstånd att trafikera linjer. En automatisk uppdelning av flygtrafiken har skett på så sätt att små bolag sköter de mindre, regionala linjerna, Linjeflyg de större och SAS de s.k. stamlinjerna. Denna utveckling har underlättats av konjunkturerna och är en stor glädje för alla oss som arbetar med kommunikationsfrågor i allmänhet och luftfarten i synnerhet. Kraven på utbyggnad av terminaler och service har kunnat tillmötesgås, men ett hinder för en accelererande utveckling är tillgången på piloter. De små bolagen rekryterar nu piloter som skaffat sig sin utbildning själva, ofta för dyra pengar och med stora uppoffringar. De får sin träning och viss skolning i de regionala bolagen, varefter något större bolag lockar dem över till sig. Det har blivit en katten-på-råttan-effekt. Värst drabbas affärsflyget och de mindre bolag som trafikerar de regionala linjerna, som hela tiden tappas på piloter. Detta är naturligtvis inte bra. SAS har visserligen också rekryteringsproblem, men har hittills kunnat förse sig antingen med flygvapenpiloter eller också med piloter som kommer från andra bolag. En del av flygvapenpiloterna bedöms egentligen vara i äldsta laget för en omskolning till civil luftfart, men bristen är ju stor! I min interpellation har jag nämnt att Lufthansa, Swissair och Luftwaffe gemensamt utbildar piloter för civil luftfart och för transportflyg inom Luftwaffe. Inom Lufthansa bedömer man det som nationalekonomiskt tveksamt att rekrytera militära flygförare och säger dessutom att omskolning vid sen ålder, alltså ca 30 år, är direkt olönsamt. Jag gläder mig åt att kommunikationsministern har en så öppen attityd till att finna nya former för pilotutbildningen i Sverige. Kommunikationsministern säger ju att även utbildningskapaciteten vid de privata flygskolorna skulle kunna utnyttjas bättre. Jag vill då påminna om de privata flygskolor som finns, t.ex. på Bromma, och som mycket väl skulle kunna utgöra exempelvis en del av ett system för utbildning av civila flygförare. I så fall bör, som kommunikationsministern själv säger i svaret till mig, antagningskraven för eleverna bli enhetliga. Ja, kanske bör antagningskraven helt samordnas. Ett gemensamt testoch antagningssystem garanterar ju att det blir därtill lämpliga ungdomar som utbildar sig till piloter. Då vet vi också litet mer om förutsättningarna hos dem som förhoppningsvis tryggt skall befordra oss i det svenska luftfartssystemet som helhet. För den svenska luftfartens fortsatta gynnsamma utveckling är det nödvändigt att flaskhalsen när det gäller tillgången på piloter vidgas, och det är vi överens om. Avser kommunikationsministern att på lämpligt sätt omgående överväga alternativ pilotutbildning? Övervägs t.ex. någon utredning, som kan bedöma alla dessa aspekter och lägga fram förslag till system?
Herr talman! Någon utredning har vi hittills inte övervägt. De medel som försvarsministern föreslog har nu ställts till förfogande. Vi får avvakta effekterna av det. Samtidigt vet vi att det finns några projekt som diskuteras i olika delar av landet. Vi får återkomma när vi har underlag för att fatta nya beslut.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Jag hoppas att vi också under pågående arbete får tillfälle att diskutera de alternativa lösningar som kan tänkas föreslås.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat socialministern på vilket sätt regeringen tänker fullfölja beslutet om behovstäckning i barnomsorgen när personalbristen redan i dag är så kännbar. Interpellationen har överlämnats till mig. Ulla Tillander har frågat mig var regeringen står när det gäller ökad valfrihet för småbarnsföräldrar. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Socialstyrelsen har till regeringen för kännedom överlämnat en prognos angående tillgång och efterfrågan på personal inom barnomsorgen. Prognosen visar att behovet av personal kommer att vara betydligt större än tillgången under hela 1990-talet, om inte särskilda åtgärder vidtas. Vid sidan av dimensioneringen av barnomsorgsutbildningen pekar socialstyrelsen för sin del på den betydande avgång som sker från barnomsorgsyrkena. Mitt svar till Karin Israelsson blir att riksdagens beslut om full behovstäckning av barnomsorgen senast år 1991 självfallet skall fullföljas. Socialstyrelsens prognos är ett värdefullt underlag för fortsatta överväganden om utbildningarnas dimensionering och om anledningen till den kraftiga avgången från yrket. Ulla Tillander antyder med sin fråga att ökad valfrihet för småbarnsföräldrar skulle kunna åstadkommas genom införande av en vårdnadsersättning, helst enligt den modell centerpartiet förslagit, dvs. 66 kr. per dag före skatt. Också Karin Israelsson tar i sin interpellation upp frågan om vårdnadsersättning. För mig och regeringen är frågan om valfrihet för småbarnsföräldrar en betydligt vidare fråga. Valfrihet för småbarnsföräldrar måste innebära samma rätt och möjlighet till utbildning, förvärvsarbete och personlig utveckling som för andra grupper. För att åstadkomma detta måste barnfamiljerna ha tillgång till en bra och fullständigt utbyggd barnomsorg som ett komplement till föräldrarnas fostran. Riksdagen har också nyligen ställt sig bakom regeringens förslag om en fullt utbyggd barnomsorg senast år 1991. Samtidigt har riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag om hur en sådan barnomsorg skall vara utformad för att föräldrarna skall kunna känna trygghet för sina barn och hur barnen skall få delta i en verksamhet som stärker deras utveckling i fysiskt, socialt, emotionellt och intellektuellt avseende. Vi har från socialdemokratiskt håll också ställt oss bakom kraven på valfrihet inom barnomsorgen. Kommunerna erbjuder i dag en rad olika barnomsorgsformer — daghem, familjedaghem, öppna förskolor, deltidsgrupper och trefamiljssystem. Vi har också klart uttalat vårt stöd för alternativ barnomsorg, dvs. daghem drivna av föräldrasammanslutningar, föreningar och liknande. Den enda begränsningen vi gör är att vi inte anser att statsbidrag skall utgå till daghem som drivs i uttalat vinstsyfte. Vi har också gjort klart att vi inte är beredda att bygga upp ekonomiska system som syftar till eller är så konstruerade att de permanentar ett samhälle där kvinnan ensam ges huvudansvaret för barnens vård och mannen ensam för familjens försörjning. Enligt vår mening bör möjligheterna till förvärvsarbete, medverkan i barnens fostran uch personlig utveckling vara lika för båda föräldrarna. Givetvis är det också en viktig fråga hur mycket tid barn och föräldrar skall kunna vara tillsammans när föräldrarna förenar familjeliv och förvärvsarbete. Vi införde en gång föräldraförsäkringen för att ge föräldrarna mer tid för barnen och ser en utbyggnad av föräldraförsäkringen som en angelägen uppgift. Jag har emellertid funnit det angeläget att aktualisera denna fråga också ur ett bredare perspektiv och avser därför att i början av nästa år anordna ett symposium om detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Detta tack gäller även svaret på Ulla Tillanders interpellation, som hon blivit förhindrad att ta emot och som jag därför kommer att beröra i mitt inlägg. Anledningen till min interpellation var den personalsituation som redovisades av socialstyrelsen rörande den kommunala barnomsorgen. Statsrådet fastslår i svaret att den beslutade utbyggnaden självfallet kommer att fullföljas, och det är vackra ord. Men om den praktiska verkligheten inte passar den utvecklingen, kommer detta mål ingalunda att vara uppfyllt och den barnomsorg den ger våra barn inte att vara av god kvalitet. Det som framhålls i svaret om den valfrihet som skall föreligga inom barnomsorgen är inte heller riktigt. Kommunerna styrs i dag till en barnomsorg i daghem, därför att de barn som behöver heldagsomsorg hänvisas till daghem. Detta kan inte vara någon främmande verklighet för statsrådet Bengt Lindqvist. Och orsaken till detta är bara den att regeringen har föredragit ett statsbidragssystem som gör det mest fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt för kommunerna att välja den omsorgsformen. Detta har medfört att kommunerna inte har råd att använda de flexibla alternativen iden utsträckning man önskar. De andra barnomsorgsformerna får stå efter. Jag tror också att många socialdemokrater ute i kommunerna är mycket dåligt informerade om den ställning som regeringen nu har tagit till flexibla barnomsorgsformer. En barnomsorgsform som man stänger mycket effektivt för är den egna omsorgen av barn i eget hem. Det alternativet breddar valfriheten. Det gör inte, som socialdemokraterna ofta framhåller, valfriheten snävare. Vi anser även att förvärvsarbete, utbildning och personlig utveckling är viktiga, men vi har en annan grundsyn på familjen. Vi ser det som ett värdefullt tillskott att kunna välja även samvaro med egna barn som ett viktigt alternativ. För att återgå till personalsituationen vill jag säga att den verkligen bör inge stora betänkligheter för den fortsatta planeringen. 1981 87 beräknas dessa ha reducerats till 3 006. Under samma tid har fritidspedagogutbildningen minskat i samma grad och beräknas 1986/87 omfatta 928 platser. Många obesatta platser och många avgångar under utbildningen har under dessa år medfört att antalet utexaminerade förskollärare uppgår till bara 75 20 av utbildningskapaciteten. När det gäller fritidspedagogutbildningen är det främst studieavbrotten som står för den minskade genomströmningstakten. Även bruttoavgången från förskolläraryrket är hög. Man beräknar den till 23 26 under en femårsperiod. Vi vet att det i dag är många vakanser inom barnomsorgen. Det finns exempel på barnstugor som man inte kan öppna därför att man saknar personal. Detta är fallet i Helsingfors. Vi vet att personalomsättningen är mycket hög och att arbetssituationen är pressad. Det sämsta som nu kan hända är väl att dessa redan svaga resurser ytterligare försvagas. Det saknas alltså i dag utbildad personal. Det är färre sökande till utbildningen, som väsentligt dragits ned, och det finns dessutom i kommunerna inte resurser att anställa den personal som man eventuellt lyckas finna. Dessutom saknas resurser till nybyggnation. Utbildningssituationen och tillgången på personal kommer att bli den verklighet som sätter käppar i hjulet för den form av utbyggnad som riksdagen mot centerns vilja beslutat. 1991 kommer det att saknas mellan 8 000 och 10 000 förskollärare. Kan detta vara regeringens uppfattning om god barnomsorg? Eller hur tänker regeringen lösa dessa problem, om man nu står fast vid fattade beslut? Vilka s.k. åtgärder är det statsrådet hänvisar till? Det saknas förslag till utbyggnad av förskollärarutbildning. Eller finns det planer på en sådan utbyggnad? Hur skall man behålla den redan utbildade personalen, som i storstäderna i dag flyr från sina arbetsplatser? Är det inte så att regeringen inte tänker på barnfamiljernas bästa och är det inte så att man glömmer även barnens bästa? På grund av den koncentrationspolitik som nu förs kommer ytterligare småbarnsfamiljer att tvingas flytta till Storstockholm och där kräva god barnomsorg. Deras barn kommer att utsättas för stora påfrestningar i denna miljö, och föräldrarna har inga möjligheter att välja alternativa barnomsorgsformer. Vilken utmärkt ytterligare valmöjlighet skulle det för dem inte vara att erhålla en vårdnadsersättning och själva till stor del kunna klara sin barnomsorg? Jag tycker inte att statsrådet med något större allvar tar del av den oro som jag ville spegla med min fråga om personalsituationen. Eller är det så att man inom regeringen tror att kommer dag så kommer råd? Vi i centerpartiet har ju med vår familjepolitiska motion velat påverka utvecklingen på barnomsorgsoch familjepolitikens område. Vi hoppas naturligtvis att vi på det aviserade seminariet får framföra alternativ till den barnomsorg som i dag premieras. Samvaron inom familjen, tillgodoseendet av barns behov av föräldrarna och föräldrars behov av sina barn, måste också få vara en rättighet i det svenska samhället. De små ekonomiska resurser vi har att förfoga över måste fördelas på det mest rättvisa sättet, och där har centerns familjepolitik visat sig hålla måttet.
Herr talman! På en punkt är Karin Israelsson och jag helt överens: Den prognos som socialstyrelsen nu har lämnat över till oss ger anledning till oro. Men vi drar olika slutsatser med anledning av den situation som uppstått. Jag vill påminna om att det är knappt ett halvår sedan riksdagen fattade beslutet om full utbyggnad av barnomsorgen till 1991. Det är alltså en långsiktig plan, som vi har åtskilliga år på oss att genomföra. Jag tycker att Karin Israelsson kastar yxan i sjön alldeles för tidigt. Självfallet skall vi nu vidta åtgärder av olika slag. Det som måste till är juen Prot. 1985/86:144 information och opinionsbildning som gör att unga människor anmäler sig till 16 maj 1986 denna utbildning. Vi måste också skapa en utbildningskapacitet som motsvarar såväl ungdomarnas efterfrågan på utbildning som barnomsorgens behov. Men båda dessa sidor måste givetvis bearbetas aktivt, om vi skall klara denna uppgift. Jag tycker alltså att det är alldeles för tidigt att redan nu anslå en ton som tyder på att man utgår från att vi 1991 skulle ha gått bet på denna uppgift. Men situationen är allvarlig, och den skall också bli föremål för åtgärder från regeringens sida. Jag vill också säga att det inte minst ur arbetsmarknadspolitisk och sysselsättningspolitisk synpunkt är viktigt att föra ut information om att ett spännande yrkesområde här står till förfogande för unga människor. På den punkten tycker jag att vi har misslyckats, eftersom det dels förekommer en betydande ungdomsarbetslöshet, dels uppenbarligen är för få unga människor som anmäler sig till de utbildningar som det gäller. Här finns plats för uppryckning hos alla inblandade parter. När det gäller frågan om vårdnadsersättning och mera tid för samvaro mellan föräldrar och barn vill jag säga följande. Vi har redan nu ett beslut från riksdagen och vi har en plan om att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning vad gäller barn från 18 månader och uppåt. Låt oss nu ge den högsta prioriteten åt uppgiften att se till att föräldrarna får så stora förutsättningar som möjligt att vara tillsammans med sina barn under deras första tid, upp till 18 månaders ålder. Vi socialdemokrater tycker att det är ganska enkelt att föra diskussionen på den här punkten, eftersom det handlar om att bygga ut föräldraförsäkringen i dess olika delar så att den täcker tiden upp till 18 månader. Vi har också deklarerat att vi kommer att göra det så snart ekonomin tillåter det i avvägningen mot alla andra krav. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att föräldrar som inte har något förvärvsarbete att falla tillbaka på, och därmed inte får någon kompensation för inkomstbortfall, ändå genom de garantibelopp som redan i dag finns i föräldraförsäkringen får 1 450 kr. i månaden och från nyåret 1987 kommer att få 1 800 kr. i månaden. Vad vi sedan kallar den summan — garantibelopp, del av föräldraförsäkringen eller en vårdnadsersättning — tycker jag spelar mycket liten roll. Det finns alltså redan i dag ett stöd för småbarnsföräldrar som inte förvärvsarbetar och därmed inte får den fulla kompensation som föräldraförsäkringen i övrigt ger. När föräldraförsäkringen byggs ut till att omfatta 18 månader kommer givetvis också garantibeloppen att följa med, så att föräldrar utan förvärvsarbete får motsvarande täckning för sina behov. Jag tycker att frågan om att ge mera tid för föräldrarna att vara tillsammans med sina barn är den som har den högsta angelägenheten i dag.
Herr talman! Om jag hade varit statsrådet Bengt Lindqvist skulle jag ha varit betydligt oroligare över situationen än vad han synes vara i denna debatt. I det analysmaterial som socialstyrelsen har skickat till socialdepartementet framhålls att det krävs en oerhörd upprustning på utbildningssidan om man skall kunna täcka behovet fram till 1991. Utbildningen måste fr.o.m. 1987/88 öka med mellan 80 och 140 26. Med kännedom om hur planeringen för att inrätta nya utbildningsplatser fungerar i Sverige i dag måste man säga att vi i dag är mycket sent ute, om vi skall försöka genomföra detta. Mot den bakgrunden uppkommer ytterligare en fråga, nämligen om detta är den enda väg som man bör gå vid användningen av medlen i framtiden. Man har med tanke på de satsningar som i övrigt görs på utbildningssidan mycket små möjligheter att öka utbildningen i den angivna takten. Jag tror inte att staten i dag har pengar över för en så enormt snabb expansion av de utbildningar det gäller. Det är inget stort antal år kvar fram till 1991, och man måste säga att beslutet om en så snabb utbyggnadstakt var något förhastat. Man hade inte gjort klart för sig hurdan den verkliga situationen var. Det var alltså ett dåligt planerat beslut, naturligtvis avhängigt av ett krav inom den socialdemokratiska rörelsen. Jag vill således ifrågasätta om den beslutade inriktningen är den enda rätta och undrar om man inte kan tänka sig andra vägar för att skapa en god barnomsorg. När det gäller att ge en yrkesstatus till dem som arbetar med vård kan det vara så att statusen är avhängig det sätt på vilket man har behandlat dem som tidigare utfört vårdarbete i hemmen. Det arbetet har underoch nedvärderats. Detta måste ju prägla de ungdomar som nu växer upp och skall välja ett yrke. Den insats man gör i hemmet med vård och omsorg är inte värderad, och vad skulle då skilja om jag gör den insatsen i ett yrkesarbete utanför hemmet, frågar sig ungdomarna, för det är ju samma arbetsuppgifter. Jag tror att denna nedvärdering i mycket hög grad har bidragit till den inställning som ungdomarna har i dag till att välja förskollärarutbildning. Det saknas också karriärmöjligheter inom det yrket, och det är klart att det krävs väldigt mycket för att göra det attraktivt. Det märks på avgångarna. Jag tycker att det är bra att man höjt garantinivån inom föräldraförsäkringen. Det ligger helt i linje med centerns uppfattning.
Herr talman! Jag vet inte vem som är tillräckligt orolig med hänsyn till den situation som råder. Skillnaden mellan oss är väl den att slutsatsen för mig är att vi nu måste anstränga oss till det yttersta för att klara uppgiften att bygga ut barnomsorgen och göra det på en kvalitativt god grund fram till 1991. Det är alldeles för tidigt att ge upp på den punkten. Vi har ju precis börjat följa upp beslutet. När det gäller olika åtgärder tror jag att det allra viktigaste är att stimulera tillströmningen till förskolläraryrket och barnskötaryrket. Men riktigt så stelt som man får intryck av att det skulle vara när man lyssnar på Karin Israelsson är det ändå inte. Barnskötarutbildningen kan man faktiskt ändra från termin till termin. När det gäller statusen, som ju spelar mycket stor roll för tillströmningen till dessa yrken, skulle det vara en stor tillgång för alla om vi kunde bli överens om den kommunala barnomsorgens stora värde. Det skulle vara värdefullt om vi kunde visa på vilken utomordentligt fin verksamhet detta är och hur mycket den kan betyda både för barnen, som får möjlighet att vara tillsammans i grupp och utveckla olika egenskaper där som ett komplement till vad föräldrarna gör för dem, och för föräldrarna, som får möjlighet att både förvärvsarbeta och ha sina barn. Om centern och socialdemokraterna och även andra partier kunde samlas kring en sådan informationsinsats tror jag att det skulle bidra till att populariteten hos förskolläraryrket och barnskötaryrket ökade. Jag vill beträffande avgångarna från förskolläraryrket först konstatera att det naturligtvis är allvarligt att de är så många som de är. Vi skall emellertid inte skena i väg och dra förhastade slutsatser om vad avgångarna beror på. Vi behöver undersöka vad som ligger bakom. Vad man kan säga redan i dag är att i synnerhet förskolläraryrket domineras av mycket unga människor, unga kvinnor. På olika sätt dras de bort från sina jobb. De får barn, bildar familj själva, flyttar till annan ort, vidareutbildar sig på olika områden. Det tror jag är faktorer som spelar in, men kanske är det inte hela bilden som vi därmed förfogar över. Vi behöver undersöka detta. Genom att bättre förstå den process som leder till den ökade avgången kanske vi också kan hejda den. När det sedan gäller diskussionen om vårdnadsersättningen och föräldraförsäkringens utbyggnad osv. vill jag bara med några ord utveckla tankarna kring det symposium som jag vill inbjuda till. Min tanke är att eftersom det finns forskning och det finns utredningar som har mycket intressanta rön att redovisa, borde vi ge tillfälle för en planerad redovisning, där nya fakta kan kombineras så att vi på det sättet skulle kunna få något av en vitamininjektion i den hittills ganska låsta debatten. Det är min förhoppning att vi på temat ”Förena föräldraskap, arbete och personlig utveckling” och genom en sådan faktaredovisning skulle kunna få nytt stoff för framtidens familjepolitik. Jag hoppas att vi med den planeringstid som vi nu har tagit på oss skall kunna skapa en intressant sådan redovisning i början av nästa år.
Herr talman! Jag förstår att det är svårt att helt snabbt lösa den här problematiken. Men jag är förvånad över att man inte var insatt i förhållandena när beslutet i fråga fattades. Det är det som jag kritiserar. Man var nämligen alldeles för dåligt förberedd. Man visste alldeles för litet om den verklighet som man hade att göra med i och med detta vittgående beslut. Jag håller med Bengt Lindqvist om att det är mycket viktigt att vi höjer yrkesstatusen för förskollärare, barnskötare och alla andra som arbetar inom barnomsorgen. De skall känna att de utgör en mycket värdefull kategori yrkesarbetande. Men lika viktigt är det att vi ger åt dem en yrkesstatus som väljer att vårda barn i det egna hemmet. Även den arbetsuppgiften är värd ett tack från samhällets sida. Det måste framgå att samhället premierar en sådan vårdinsats. Problemet med personalavgången är mycket allvarligt, framför allt i tätorterna. Det här är ju i mångt och mycket ett tätortsproblem, delvis beroende på tätorternas struktur och på hur familjer och barn i tätorter lever. Det blir mycket arbetsamt för den personal som tjänstgör på de daghem som har sådana här problem. En mycket stor del av barnen där kräver ju särskilda insatser. Personalen är inte förberedd på att det är så ansträngande som det är att dag ut och dag in arbeta med barn. Som jag tidigare sade har inte barnomsorgspersonalen speciellt många möjligheter att göra karriär inom sitt yrke. De har det slitsamt. Det är nödvändigt att se över förhållandena i detta sammanhang, och det är också viktigt att finna vägar som leder till att detta yrke får en bättre status, så att ungdomar söker sig till yrket. Jag ser fram emot det aviserade symposiet. Vidare tycker jag att det är bra att man forskar och utreder. Dessutom vet jag att det pågår en hel del projekt ute i landet. Det vore mycket intressant att få en redovisning därav vid nämnda symposium. Jag är säker på att mycket är på gång ute i kommunerna. Således finns det material som behöver sammanföras och som vi kan lära av. Dessa kunskaper får sedan spridas vidare. Jag tror att man också måste ta till vara den enskilde individens initiativ, både i kommunerna och bland barnomsorgspersonalen. Det är värdefullt att också ta fasta på den syn som vi i centerpartiet har. Även föräldrarna skall vara med och anlägga synpunkter på det här med barnomsorgen. Det gäller ju hur barnens tillvaro skall ordnas när det finns behov av omsorg från samhällets sida.

Herr talman! Karin Israelsson har i sin interpellation aktualiserat ett mycket allvarligt problem. Det gäller alltså personalbristen inom barnomsorgen. Statsrådet Bengt Lindqvist förklarar i sitt svar att man känner till problemet, att man har fått prognoser från socialstyrelsen och att man överväger vad som kan göras. Jag för min del efterlyser nog en något större oro än vad som kommer till uttryck i svaret. Det här är ju som sagt ett utomordentligt allvarligt problem. I vissa delar av landet håller den kommunala planeringen för närvarande helt enkelt på att bryta samman. Det beror på att man inte har så mycket personal att man kan hålla barnomsorgen på en tillräckligt hög nivå. Jag skulle vilja fråga biträdande socialministern när vi kan vänta oss åtgärder från regeringens sida. Vad som krävs är ju ganska skyndsamma förändringar i planeringen av utbildningen. Det vore välkommet om vi och även människor ute i kommunerna kunde få ett besked om att snara åtgärder planeras.
Herr talman! Anledningen till att vi diskuterar måttet på oron bland oss debattörer är kanske att vi på olika sätt är involverade i det direkta arbetet på området. Socialdepartementet har redan genomfört överläggningar med socialstyrelsen, utbildningsdepartementet, skolöverstyrelsen, Facklärarförbundet och Svenska kommunalarbetareförbundet i dessa frågor. Det kommer inte heller att passera något ytterligare budgetarbete utan att frågorna diskuteras från de utgångspunkter som vi här har redovisat. Det bedrivs alltså — Prot. 1985/86:144 planering redan i dag. 16 maj 1986 Daniel Tarschys är väl medveten om att resultatet av planeringen kommer i form av olika förslag i budgetpropositionen och på annat sätt litet mera långsiktigt. Diskussionen om hur vi skall klara uppgiften pågår alltså för fullt E mellan de olika berörda instanserna inom både statsförvaltningen och uppgifter organisationslivet.
Herr talman! Jag vill bara tacka för detta svar, som tyder på att man arbetar för fullt med problemet. Jag hoppas verkligen att det blir framgångsrikt, eftersom vi inte får förlora fler läsår. Planeringen på utbildningsområdet tar nämligen sin tid, och det är angeläget att vi reparerar en del misstag i tidigare planering så fort som möjligt.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag som innebär att den enskilde skall ge samtycke till att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut för forskning och statistik och att den enskilde underrättas när sådana uppgifter utlämnas till andra myndigheter. Han har vidare frågat om jag är beredd att tillsätta en kommission för att undersöka hur sekretesskyddet av känsliga personuppgifter tillämpas i praktiken. Som svar på Gunnar Hökmarks första fråga vill jag inledningsvis erinra om vad jag anförde i mitt svar den 1 april 1986 med anledning av Gunnar Hökmarks interpellation om tillämpningen av sekretesslagen . Jag lämnade då flera exempel på sådana situationer där uppgifter som normalt är sekretessbelagda kan lämnas ut inom ramen för gällande lagstiftning, t.ex. från en myndighet till en annan. Den nuvarande regleringen i sekretesslagen bygger på uppfattningen att ett fullgott integritetsskydd för information hos en myndighet ställer krav på att informationen inte lämnas vidare till någon verksamhet utanför den där informationen har inhämtats . Sekretesslagen innebar härvidlag en skärpning i förhållande till det tidigare rättsläget. Samtidigt är det uppenbart att intresset av att skydda den personliga integriteten måste ställas mot andra allmänna och enskilda intressen, såsom intresset av att myndigheterna samarbetar och bistår varandra för angelägen forskning t.ex. inom hälsooch sjukvårdens område. Avvägningen mellan de olika intressen som här bryts mot varandra kommer till uttryck både genom utformningen av bestämmelserna om sekretess och genom ett antal s.k. sekretessbrytande regler. 81 En sådan regel är föreskriften i 14 kap. 4 § sekretesslagen att sekretess till skydd för enskild helt eller delvis kan efterges av honom. Sekretesskyddade uppgifter kan alltså alltid lämnas ut med den enskildes samtycke. Om det t.ex. på hälsooch sjukvårdens område är fråga om att lämna ut uppgifter till en annan myndighet och sekretessen hindrar detta, är det en förutsättning för uppgiftslämnandet att den enskilde samtycker till det. Frågan om uppgiftslämnande mellan myndigheterna för forskning och statistisk verksamhet inom hälsooch sjukvården har — som Gunnar Hökmark är väl medveten om — nyligen belysts av dataoch offentlighetskommittén . Kommittén har i betänkandet Integritetsskyddet i informationssamhället, redovisat den principiella inställningen att sekretesskyddade patientuppgifter inte utan den enskildes samtycke eller stöd i författning skall lämnas ut från en klinik till t.ex. andra delar av landstinget eller socialstyrelsen. Kommittén har också understrukit vikten av att hälsooch sjukvårdspersonalen informerar patienterna om uppgiftslämnandet. Att — om Gunnar Hökmark nu på allvar menar det — generellt kräva samtycke av den enskilde för att sekretessbelagda uppgifter skall få lämnas ut för forskning och statistik är uteslutet enligt min mening. Så kan man inte lösa de allvarliga integritetsfrågor som vi diskuterar här i dag. En sådan lösning har inte heller DOK funnit möjlig. Jag kan för egen del peka på att en sådan regel skulle innebära en total sekretess för uppgifterna i de fall då samtycke inte lämnas, vilket skulle vara svårförenligt med den i tryckfrihetsförordningen fastslagna offentlighetsprincipen. Ett alternativ kan då vara att inom vissa områden i större utsträckning än för närvarande författningsreglera utbytet av information mellan myndigheterna, t.ex. inom det integritetskänsliga hälsooch sjukvårdsområdet. DOK har för sin del förordat en sådan utveckling. I detta sammanhang kan jag också erinra om att DOK enligt sina direktiv (Dir. 1984:48s.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Svaret är upplysande, men samtidigt också förbluffande. Anledningen till att jag ställde interpellationen är bl.a. det faktum att vi i dag vet att det är en allmänt spridd uppfattning att väldigt många sekretessbelagda känsliga register läcker på olika sätt. En annan anledning var att dataoch offentlighetskommittén i ett av de betänkanden som justitieministern hänvisade till också har pekat på att det i dag sker ett uppgiftsutlämnande som inte har stöd i sekretesslagen. Det är mot den bakgrunden litet förbluffande att justitieministern ägnar sitt svar på interpellationen åt att redogöra för sekretesslagen. Jag hade inte bett om någon redogörelse för sekretesslagen. Jag frågade justitieministern om han är beredd att göra någonting åt de brister som finns i tillämpningen av sekretesslagen. Det är på det viset ett upplysande svar som justitieministern lämnar. Genom att tala om något helt annat förnekar han de brister som i dag finns i efterlevnaden av sekretesslagen. Han visar också att han uppenbarligen inte är beredd att vidta några åtgärder, han är inte ens beredd att undersöka om det förhåller sig som jag säger. I Dagens Nyheter var det för några dagar sedan en artikel där en läkare beskrev hur en cancersjuk kvinna hade blivit förvägrad ett arbete. På förfrågan fick hon veta att anledningen till att hon inte fick arbetet var att hennes hälsobild inte såg positiv ut. Det var ett läckage. Människor inom sjukvården är ense om att sådana sker i en relativt stor omfattning. Vi vet också att motsvarande läckage sker inom andra områden. Det är mot den bakgrunden jag skulle vilja fråga justitieministern om det verkligen är hans uppfattning att efterlevnaden runt om i landet av sekretesslagen inte lämnar något övrigt att önska, om det inte ens finns anledning att undersöka om det förekommer brister i efterlevnaden och om verkligen inte justitieministern menar att det i så fall finns anledning att göra något åt det. Det finns delvis ett moraliskt ansvar i detta, Sten Wickbom. Det moraliska ansvaret ligger i att myndigheter i dag samlar in en stor mängd känsliga uppgifter, förespeglande att de uppgifterna behandlas med sekretess. Förutsättningen för många människor att lämna uppgifter är att de har förtroende för att uppgifterna verkligen behandlas med sekretess. Det är farligt, långsiktigt, för olika registers kvalitet om människor inte känner att myndigheter lever upp till det förtroendet. Det är framför allt nonchalant mot människors integritet att låtsas som om det inte finns några problem. Herr talman! I den andra delen av min interpellation ställer jag frågan till justitieministern om han är beredd att lämna förslag till att informerat samtycke skall krävas när uppgifter lämnas ut från sekretessbelagda register. Justitieministern verkar faktiskt något förvånad över att någon över huvud taget kan komma på tanken att ställa detta krav. Han frågar i sitt svar om jag verkligen på allvar menar detta. Även på det sättet är justitieministerns svar rätt upplysande. Justitieministern tycker att det är principiellt underligt att människor själva skall få bestämma över sina egna uppgifter. Det är logiskt, därför att det är just vad majoriteten i dataoch offentlighetskommittén har beslutat att föreslå: man skall öppna sekretesslagen för utlämnande till statistik och forskning. Men konsekvensen av detta är att vi får ett samhälle där människor är rädda och känner dagliga intrång i sin integritet. Kravet på informerat samtycke behöver inte vara så svårt att leva upp till. Man kan givetvis tänka sig att göra undantag, men då skall dessa undantag också klargöras genom lagstiftning om de register från vilka man kan lämna ut uppgifter utan krav på informerat samtycke. Om man för en sådan politik blir frågan om den enskildes integritet inte bara en fråga om en avvägning som myndigheterna skall göra, det är så socialdemokrater alltid talar om integritet — som en avvägningsfråga. Då blir den enskildes integritet också en fråga om en rättighet för den enskilde att ha kontroll över personuppgifter om sig själv. När vi ser hur människor reagerar inför dataregistreringen lider vi av socialdemokraternas sätt att behandla integriteten, dvs. som en fråga om att myndigheter i bästa välvilja skall göra sin avvägning. Herr talman! Det är också därför vi alltid får myndigheternas avvägning, medan den enskilde inte har någon möjlighet att själv hävda sin rätt. Det är mot den bakgrunden som jag skulle vilja be justitieministern att inte bara redogöra för sekretesslagen utan också svara på om det finns fog för att vidta åtgärder mot läckage från olika sekretessbelagda register. Jag vill också fråga om det verkligen är sant, vilket framgår av svaret, att han avvisar tanken på att man skall ställa krav på informerat samtycke. Om justitieministern avvisar det ger han också samtidigt klartecken för många nya typer av Metropolitregister, för att ta bara ett exempel.

Herr talman! Vi får fler och fler exempel på och läser i tidningarna nästan dagligen om vad som händer när teoriernas stolta visioner konfronteras med verkligheten. Låt mig redogöra för hur det kan gå till i sjukvården. För att komma in i ett sjukvårdsregister behövs någon sorts kodnyckel. En läkare på ett sjukhus, t.ex. i Helsingfors, skall i princip bara ha tillgång till uppgifter om patienter på just det sjukhus där han arbetar eller på en viss klinik. Det är klinikchefen som har ansvaret och som bestämmer vilka som skall ha kodnycklar, dvs. tillgång till information. Detta är teorins stolta vision. Men verkligheten ser inte ut på det sättet. En läkare berättar att han inte har tillgång till information. Han har inte tilldelats någon nyckel. Men om han går till sekreterarna och säger att han vill ha en viss information plockar de fram den till honom. Hittills har aldrig någon sagt nej. På den vägen kan han få fram uppgifter om vilka patienter som helst inom Helsingforss läns landsting. Ja, säger de som har ansvaret, kanske kan det gå till så, men då syns det på kontrollbandet, dvs. det band som skall visa vilka som fått information ur registret. Därigenom skulle man kunna spåra eventuellt missbruk. Men vår läkare invänder då att det inte syns att det är just han som begärt uppgifterna. Det syns bara att begäran om uppgifterna kommit från hans klinik, och där arbetar över 100 människor. Det är det mötet, när teorierna konfronteras med verkligheten, som vi måste försöka hantera på ett sätt så att vi inte framöver gör det riktigt besvärligt för oss. Det finns en rad argument för att bygga upp register med basfakta för forskning och planering. Några är också till stor hjälp för att spåra och förebygga sjukdom, t.ex. missbildningsregister. Just därför att datoriseringen är till så stor hjälp måste den användas med stor försiktighet och med mycket gott omdöme. Annars motverkar till slut registren sina egna syften. Jag är inte imponerad av argumentet att det är så få som har tillgång till olika register och att det därmed inte finns någon risk för missbruk. Jo, det finns det, och jag har tidigare här i kammaren redogjort för olika exempel. Jag har pekat på att det finns risk för missbruk bland tjänstemän, enskilda forskare och arbetsgivare, som må vara aldrig så rättrådiga. Också ”klantskallar”, tillfälligheter och nyfikenhet kan innebära risk för missbruk. Gunnar Hökmark tog som exempel upp fallet med kvinnan som inte fick ett visst arbete. Låt mig få fråga: Hur hade denne arbetsgivare fått reda på att hon hade bröstcancer, om inte denna uppgift någonstans, på något håll, hade läckt ut? Nej, det är faktiskt så att just avogt inställda medborgare lämnar dåliga uppgifter eller inga uppgifter alls. Och när dessa dåliga uppgifter sedan används, blir resultaten förödande. Många har insett faran, medan andra inte har gjort det. Integriteten sitter här verkligen i kläm.

Herr talman! Gunnar Hökmark hade kunnat formulera sin interpellation litet tydligare. Då hade det kunnat stå klart för mig att han inte efterlyste lagstiftningsåtgärder, utan åtgärder för att motverka att tjänstemän och andra bryter mot lagen och därigenom åstadkommer läckage av uppgifter som inte skall lämnas ut. Detta problem löser man naturligtvis inte genom lagstiftning eller genom att kräva mer eller mindre av samtycke från den registrerade, och naturligtvis inte heller genom att kalla på polis. Vad det här är fråga om är en över huvud taget anständig myndighetsutövning, om en utbildning och om en attitydpåverkan inom myndigheterna. Det är naturligtvis också fråga om en allmän debatt, där man ställer detta problem i belysning. Jag noterar att Gunnar Hökmark ofta har tagit upp detta problem, som han känner oro för. Jag respekterar denna oro och betraktar naturligtvis också själv det här som ett problem. Men det är, som jag sade, ett problem som såvitt jag förstår inte kan lösas på annat sätt än inom myndigheterna själva. Jag har, när Gunnar Hökmark har tagit upp problemet — både i dag och vid andra tillfällen — noterat att han inte har några lösningar att anvisa. Gunnar Hökmark talar om avvägningar. Han hånar mig och socialdemokratin litet grand därför att vi vill framhålla att det inte bara handlar om den personliga integriteten, utan det finns också utomordentligt viktiga motstående intressen som man måste göra en avvägning mellan. Nu försöker Gunnar Hökmark helt och hållet komma ifrån avvägningsproblemet genom att säga att avvägningen inte skall göras av myndigheterna utan av de enskilda. Det betyder att Gunnar Hökmark verkligen menar att — vilket jag var litet tvivlande till att han avsåg — man i sekretesslagen i alla lägen skulle föreskriva medgivande av den enskilde till att en uppgift lämnas ut, eller ett informerat samtycke. Att ställa ett sådant krav innebär för mig, herr talman, att man avstår från att ta det ansvar som det medför att göra avvägningar mellan olika intressen.

Herr talman! Problemet är nog inte hur jag har formulerat min interpellation, utan hur justitieministern har läst den. Jag frågade ju om man bl.a. är beredd att vidta åtgärder eller att tillsätta en kommission för att undersöka hur det i verkligheten förhåller sig. Margitta Edgren gav några exempel. Det finns många fler exempel, där debatten handlar om att sekretessen i dag inte längre fungerar som ett tillräckligt skydd för de enskilda människorna. Detta sägs rätt allmänt inom sjukvården, det sägs även allmänt bland människor som sysslar med andra register. Det vore bra om justitieministern vore beredd att erkänna att detta är ett problem som vi bör göra någonting åt. Jag sade också tidigare att det viktiga här givetvis inte är lagstiftning, utan att alla efterlever den lagstiftning som gäller. Det var därför jag frågade om justitieministern är beredd att tillsätta en kommission. Denna tanke avvisar han på tre rader i svaret på min interpellation. Herr talman! Sedan kommer jag till frågan om informerat samtycke. Det framstår för justitieministern som ett väldigt konstigt krav att vi skall ge den enskilde rätt att bestämma över personuppgifter. Jag menar att man bör sträva efter ett informerat samtycke när man lämnar ut uppgifter från sekretessbelagda register. Ett sådant förfarande är en förutsättning för att den enskilde skall känna att han eller hon har kontroll över uppgifter om sig själv. Integritet är tryggheten att veta var någonstans det finns uppgifter samlade om en själv. Justitieministern menar däremot att det är myndigheter som skall göra denna avvägning.

Den syn som vi företräder i dessa frågor innebär att utgångspunkten bör vara att den enskilde skall ha rätt att lämna informerat samtycke. Detta tycker justitieministern är konstigt. Vi tycker också att de undantag som görs skall debatteras och diskuteras här i Sveriges riksdag. De skall inte bestämmas hos enskilda myndigheter. Det är mot denna bakgrund man kan konstatera att justitieministern för något slags strutspolitik i dessa frågor och undviker att acceptera att se att det finns ett problem som består i att enskilda människor upplever sin integritet kränkt. Han för också en strutspolitik när det gäller att se det läckage som förekommer ur sekretessbelagda register.
Herr talman! Gunnar Hökmark vet mycket väl att jag anser att vi skall kräva informerat samtycke i så stor utsträckning som detta över huvud taget är möjligt. Nu har Gunnar Hökmark erkänt att det i varje fall finns några tillfällen då det inte är möjligt att kräva sådant samtycke. Nu skall det bli mycket intressant att se hur Gunnar Hökmark och övriga ledamöter i data och offentlighetskommittén kommer att avgränsa dessa fall. Det är nämligen i denna kommitté som en sådan bedömning i första hand skall göras.
Herr talman! Skillnaden mellan den hållning som jag intar i denna fråga och den som justitieministern intar är att justitieministern uppenbarligen anser att människor skall få lov att ge sitt informerade samtycke bara i de fall då man redan från början kan förutsätta att de är villiga att lämna ut personuppgifter. Jag för min del vill se det som en rättighet som den enskilde skall ha för att kunna kontrollera och göra en avvägning. Den enskilde bör alltså själv få göra en avvägning, men justitieministern anser att i stället myndigheter skall göra den. Det är inte konstigt att människor känner en oro för hur uppgifter om dem hanteras och behandlas av olika myndigheter, när vi har en regering som intar denna hållning. Jag vill också framhålla en omständighet som justitieministern inte tycks förstå.

Där går den principiella skiljelinjen. Vi moderater vill skydda den enskildes integritet genom att också ge den enskilde rättigheter. För socialdemokraterna är skyddet för den enskildes integritet beroende av en avvägning. Skyddet kan förändras från fall till fall och har inte någon bestämdhet över huvud taget. Därför är justitieministerns svar här i dag mycket belysande — om än i vissa fall förbluffande.
Herr talman! Som folkpartist och liberal tror jag på att om människor blir informerade kommer också flertalet av dem att samtycka. Det är den grundläggande förutsättningen. Så länge människor känner att uppgifter som de har lämnat under sekretesstämpel hanteras på ett sätt som de inte har fått kännedom om, blir de mycket upprörda. Jag tror att detta måste vara utgångspunkten när vi tar ställning till hur vi skall ha det framöver — den som är informerad och inser syftet med uppgiftslämnande kan också tänka sig delaktighet. Att värna om integriteten är alltid besvärligt och alltid omständligt, men vi måste i ett demokratiskt samhälle ta de besvärligheterna.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig dels vilka effekter införandet av en pensionsskatt kommer att få för utbetalda pensioner, dels vilka effekter den planerade pensionsskatten kan få för det totala sparandet. Som Bo Lundgren mycket riktigt påpekar lägger realränteskattekommittén fram sitt förslag inom en snar framtid. Att i dag, några veckor innan vi har ett konkret förslag att utgå ifrån, diskutera dess effekter synes mig meningslöst. Det ligger också i sakens natur att regeringen inte kan redogöra för innehållet i ett förslag som ännu inte existerar. Låt mig i detta sammanhang åter upprepa att regeringen ännu inte tagit ställning till om en realränteskatt bör införas. Beträffande en eventuell realränteskatts effekter har jag emellertid redan tidigare slagit fast att regeringen inte avser införa en skatt som hotar värdesäkringen av pensionerna.

Herr talman! Det är i och för sig förståeligt att finansministern avböjer att gå in i en debatt om en utredning som ännu ej presenterats, än mindre remissbehandlats eller lagts till grund för någon proposition till riksdagen från regeringen. Men det är nästan lika förståeligt att Bo Lundgren interpellerar om realränteskatten redan i dag, därför att den är ett samtalsämne som förekommer överallt ute i landet. Och för varje ansvarsfull oppositionspolitiker framstår en viss visdom i ordet att det gäller att stämma i bäcken hellre än i ån. När det finns ett konkret regeringsförslag kanske det är för sent att stoppa det. För folkpartiets del har Margitta Edgren och jag själv i motion Fi729 utförligt berört de negativa effekter som vi befarar om en realränteskatt skulle införas på försäkringsområdet. Låt mig i dag här i kammaren bara tillägga att det danska exemplet är ganska irrelevant för Sverige, eftersom danskarna har ett mycket stort antal obligationslån som löper med hög ränta och på mycket lång tid. Att man i Danmark har en realränteskatt beror väl på att staten där har en skuldbörda som är orimlig och därför tvingats tillgripa något medel för att få ned skuldtjänstkostnaderna på en rimlig nivå. Därför har man kunnat enas om en realränteskatt i Danmark. Men i övrigt vill vi i folkpartiet avstå från att i kammaren kommentera ett förslag som ännu inte finns och som vi hoppas och tror inte heller kommer. Om ett sådant förslag kommer, blir det oundvikligen en mycket negativ faktor för det svenska sparandet. Det är unikt lågt ändå. Det finns inget annat industriland som har så lågt hushållssparande som vi har i Sverige. Låt oss slå undvika vissa effekter av skattelagstiftningen vakt om det sparandet — det gör vi inte om ett förslag framläggs för riksdagen om realränteskatt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att hindra konfiskatoriska effekter vid tillämpning av enbart skattelagstiftningen samt vid tillämpning av skattelagstiftningen i samband med annan lagstiftning. Utgångspunkten för interpellationen är ett fall där en person erhållit en mycket stor inkomst vid en fastighetsförsäljning. Frågan om den beskattningsbara inkomstens storlek var komplicerad och har föranlett en mycket utdragen skatteprocess. Det slutliga skattekravet tillsammans med avgifter och ränta har därmed kommit att bli mycket högt i förhållande till inkomsten. En hög engångsinkomst leder i ett progressivt skattesystem till att en stor del av inkomsten åtgår i skatt. När skattekravet fastställs långt efter den tidpunkt då skatten normalt skall betalas får den enskilde en skattekredit, vilket innebär att han fram till betalningstidpunkten kan uppbära avkastningen på beloppet. För att bl.a. likställa den som betalar skatt vid ordinarie uppbörd med en skattskyldig som betalar skatten vid en senare tidpunkt, något som kan bli fallet när en taxeringsfråga avgörs efter en skatteprocess, utgår vissa avgifter och räntor. Sammantaget kan detta leda till att skatten och övriga belopp som skall betalas blir i samma storleksordning som inkomsten. Med hänsyn till vad jag nämnt om bakgrunden till att staten debiterar ränta i sådana situationer är detta förhållande i och för sig inte anmärkningsvärt. Men jag har förståelse för att en sådan effekt kan uppfattas som stötande i vissa fall. I det fall som Bo Lundgren refererar till förefaller det mig som om det har skapats särskilt stora problem för den skattskyldige. Regeringen ser som en huvuduppgift i arbetet med skattelagstiftningen att åstadkomma genomgripande förenklingar av regelsystemet. Mycket har redan gjorts, och arbetet fortsätter. Jag vill särskilt erinra om förslagen om förenklat taxeringsförfarande i betänkandet Förenklad taxering, som nu bereds i finansdepartementet. En effekt av dessa förslag kan förutsättas bli att tiden för handläggning av skattemål kommer att förkortas avsevärt. Även frågor kring avgifter och räntor på bl.a. tillkommande skatt kommer att tas upp till behandling. Vi skall då pröva om det nuvarande systemet innebär en lämplig avvägning mellan den enskildes och det allmännas intressen. När det gäller storleken av inkomstskatteuttaget kan jag nämna att riksdagen för närvarande behandlar ett förslag från regeringen som innebär sänkt skatt också på stora inkomster. Sådana generella åtgärder som jag här redogjort för är enligt min mening den väg man bör välja för att undvika situationer av det slag som föranlett Bo Lundgrens interpellation. Jag ställer mig däremot tveksam till ett system med en allmän dispensmöjlighet på inkomstskatteområdet.

Herr talman! Lagstiftningen på skatteområdet har de senaste åren varit mycket omfattande. När lagstiftningsmassan blir stor är det i lagstiftningsögonblicket svårt att fullt ut se konsekvenserna av vad som blir effekten, när en enskild lag kopplas ihop med en serie andra befintliga lagar. Allteftersom skattelagstiftningen vuxit fram har den också blivit svåröverskådligare. I samband med att ny lagstiftning föreslagits har bl.a. utskotten i olika sammanhang sagt att det åligger de tillämpande myndigheterna att så långt det är möjligt följa lagstiftarens intentioner. Så långt är det gott och väl, men om flera lagar tillsammans ger ett materiellt konstigt resultat, kan domstolarna med dagens bestämmelser knappast göra någon egen tolkning av de samlade lagbestämmelserna. De måste hålla sig till varje lagbestämmelse för sig och sedan sammanlägga de olika bestämmelserna till resultat i en dom. Den Luleåföretagare som Bo Lundgren använt som exempel i sin interpellation är ett typiskt fall där det materiella resultatet blir stötande. Det har aldrig varit lagstiftarens mening att reavinstsbeskattningen tillsammans med avgifter och rättegångskostnader skulle få sådana konsekvenser att en medborgare som säljer sin mark till kommunen inte får ett enda öre i handen efter försäljningen utan i stället får betala för att bli av med sin mark. Dödsboet efter Sally Kistner är ett annat exempel. I det fallet var det så att arvsskatt, reavinstsskatt och omsättningsskatt tillsammans översteg dödsboets tillgångar när skatterna skulle betalas. Det finns fler liknande exempel. Jag tror inte de domstolar som haft att ta ställning till skattefrågorna i de nu relaterade fallen ansett att de kommit till ett materiellt riktigt domslut. Tvärtom framstår utgången som orättvis och omoralisk. Man upplever att staten tar för sig på den enskildes bekostnad. Lagstiftningen ger inte domstolarna den möjlighet de behöver för att åstadkomma rimliga domar. Lojaliteten med skattesystemet kan i längden upprätthållas endast om medborgarna upplever sig förnuftigt och rättvist behandlade. För detta krävs en balans i bedömningen av vad som är till fördel för medborgaren och för staten. Generella bedömningsnormer som enbart gynnar staten leder ofelbart till bristande lojalitet och tilltro till systemet. Med vårt nuvarande skattesystems komplexitet finns det därför anledning att göra något. Finansministern har i sitt svar anvisat generella åtgärder för att förbättra systemet. Men även med dessa åtgärder kommer förmodligen nya orättvisor att uppstå. Det finns därför starka skäl att göra det möjligt för domstolarna att göra vidare tolkningar av rättsreglerna än de gör i dag. Vi i folkpartiet har i motioner fört fram förslag om att införa en omvänd generalklausul. En sådan skulle bli en positiv lag för den enskilde och motverka att staten tar för sig av medel som icke varit avsedda att beskattas.
Herr talman! Bo Lundgren säger att han tycker det vore intressant med ett meningsutbyte med mig. Jag förstår vad han syftar på. Jag vill säga till Bo Lundgren att jag vill ha ett intressant meningutbyte, inte ett som uppstår bara därför att Bo Lundgren vill uppträda i riksdagens talarstol. Men om ett meningsutbyte skall bli i den meningen intressant, då krävs det att deltagarna har ett gemensamt sakunderlag att byta meningar om. Detta om detta, Bo Lundgren. Det ärende som har föranlett interpellationen har jag granskat ingående bl.a. av det skälet att det faktiskt också föreligger som ett nådeärende i finansdepartementet. Jag kan därför inte gå in i det konkreta ärendet — jag ser att Bo Lundgren nickar instämmande när det gäller den bedömningen. Men jag vill säga att min skepticism till ett dispensförfarande i inkomstskatteärenden alltså inte är detsamma som att jag inte anser att det finns andra grunder, nämligen nådeskäl, för att ingripa i särskilt stötande fall. Britta Bjelle höll en föreläsning för mig som jag tycker mig ha hört en gång förut, nämligen att felet är att vi har så många och så komplicerade skattelagar. Det må vara rätt, men jag tror inte riktigt att det är det, i varje fallinte att det är ett stort antal skattelagar som har kolliderat med varandra, som har gjort det här ärendet så besvärligt. Vad tvisten gällt har nämligen varit att beräkna ingångsvärdet, dvs. vad fastigheten skulle anses vara värd vid förvärvet, för att därmed kunna beräkna reavinsten. Det har tagit lång tid och föranlett flera processer, men jag tror att alla som studerat ärendet medger att det var ett väldigt komplicerat fall. Framför allt med tanke på fastighetens tidigare öden var det svårt att bestämma hur stort ingångsvärdet skulle vara. Men det som gjorde ärendet komplicerat i annan mening var att det dök upp en helt annan lagstiftning än skattelagstiftningen, nämligen jordförvärvslagstiftningen. Jag reagerade själv när jag fick klart för mig att denne person, när han försökte förvärva en annan jordbruksfastighet, dvs. en fastighet av samma typ som han hade tvingats sälja, förvägrades tillstånd till detta. Om det här fallet säger mig något, så är det att om det är fel på skattelagstiftningen, så är det också fel på jordförvärvslagen, herr talman.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att när man kopplar ihop en lag med en serie andra befintliga lagar kan det uppstå problem. Det är möjligt att jag uttryckte mig suddigt, och det är riktigt som finansministern säger att vad jag ville peka på i det här fallet var att man kopplat ihop jordförvärvslagen med skattelagstiftningen och att dessutom rättegångskostnader tillkommit. I det här fallet har personen i fråga varit tvungen att valsa igenom sju olika domstolsförhandlingar. Samtliga domstolsförhandlingar har han egentligen varit tvungen att genomföra, för när utslaget har varit till förmån för honom i någon domstol, har taxeringsintendenten inte nöjt sig med det utan överklagat. Personen i fråga har därigenom fått orimliga rättegångskostnader. När man kopplar ihop dem med konsekvenserna av skattelagstiftningen och jordförvärvslagen blir det ett materiellt väldigt ogynnsamt beslut för den här personen. Det är inte bara av intresse att lagstiftningen på skatteområdet i sig är sammanhängande, så att den leder till materiellt riktiga resultat, utan det är också viktigt att lagstiftningen på skatteområdet är anpassad till annan lagstiftning. Det finns onekligen en hel del att göra i det avseendet. Det är möjligt att en omvänd generalklausul inte är det absolut rätta. Men vad som är viktigt, som jag ser saken, är att domstolarnas möjligheter på något sätt vidgas. När en domstol finner att lagstiftningen annars skulle leda till en från den enskilde individens eller från allmänhetens synpunkt sett orättvis dom, måste den ha möjligheter att göra en tolkning som ger annat resultat.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag är beredd att föreslå regeringen att till riksdagen lägga fram förslag om lagstiftning om undanförsel och förstöring av ADB-register. Han har därvid hänvisat till att sårbarhetsberedningen i ett delbetänkande har föreslagit en sådan lagstiftning.

Syftet med undanförseln kan bl.a. vara att hindra att egendomen annars förstörs eller går förlorad. Sedan ett beslut om undanförsel väl har fattats, åligger det ägaren eller innehavaren av egendomen att se till att den förs undan. Lagen ger också regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, rätten att besluta om att egendom skall förstöras eller försättas ur brukbart skick. Som förutsättning för ett sådant beslut gäller att det föreligger trängande fara för att egendomen skall falla i fiendens hand och att fiendens innehav av egendomen väsentligen skulle underlätta hans krigsansträngningar. Som ytterligare förutsättning gäller att det föreligger hinder mot att föra undan egendomen. I förarbetena till lagen sägs att den är avsedd att vara en ramlag och att den skall kunna kompletteras med tillämpningsföreskrifter som snabbt kan ändras i takt med utvecklingen. När det gäller egendom i allmänhet har befogenheten att besluta om undanförsel och förstöring lagts på överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Det är också överstyrelsen som skall handha planläggningen av undanförsel och förstöring av sådan egendom. Sårbarhetsberedningens förslag har remissbehandlats. Många remissinstanser, bl.a. datalagstiftningskommittén, ansåg att det inte behövs någon särskild lagstiftning om undanförsel och förstöring av ADB-register, eftersom den gällande lagstiftningen är tillämplig även på sådana register. Jag delar uppfattningen att gällande lagstiftning innehåller de regler som Gunnar Hökmark efterlyser. Någon särskild lag om undanförsel och förstöring av ADB-register behövs därför inte. En annan sak är att planläggningen kanske inte har hunnit med den snabba utvecklingen på ADB-området. Det bör därför prövas om det behövs närmare verkställighetsföreskrifter på det området, dvs. en särskild förordning om undanförsel och förstöring av ADB-register. Den prövningen bör dock anstå till 1987 års försvarsbeslut, då datasäkerhetsfrågorna för totalförsvaret kommer att behandlas.

Herr talman! Eftersom Gunnar Hökmark i dag är förhindrad att närvara och det har fallit på min lott att ta emot svaret, ber jag att få tacka försvarsminister Roine Carlsson för svaret. Frågan om undanförsel och förstöring av ADB-register vid risk för krig eller ofärdstider är mycket viktig — det inser säkert alla och envar. Försvarsministern stödjer sig i svaret på lagen 1961:655 om undanförsel och förstöring, men den lagstiftningen kom till långt innan vi upplevde den explosionsartade utveckling på dataområdet som är så påtaglig för oss alla. Visserligen har datalagstiftningskommittén sagt att lagstiftningen är tillämp Prot. 1985/86:145 lig även på dataregister av olika slag, men i likhet med försvarsministern 20 maj 1986 anser jag att planläggningen inte har hunnit med den snabba utvecklingen på dataområdet. Vid lagstiftningen 1961 kan man knappast ha förutsett alla de problem som vi i dag står inför. Till skillnad från försvarsministern anser jag emellertid att slutsatsen borde ha blivit inte bara att det skulle göras en översyn av verkställighetslagstiftningen på området utan att det också behövs en helt ny lagstiftning, gärna enligt sårbarhetsberedningens förslag eller genom ett tillägg i datalagen. Datalagen rör ju frågan om databearbetning och dataregister, och det kan vara en tänkbar väg att gå. Varför är försvarsministern så snar att avvisa den prövning som har föreslagits av sårbarhetsberedningen? Möjligheten att noga pröva frågan inför 1987 års försvarsbeslut finns ju. Regeringen befinner sig knappast i någon tidsnöd, och sårbarhetsberedningen har tagit fram ett utmärkt underlag. Har sårbarhetsberedningen felbedömt situationen, eller finns det något annat skäl till försvarsministerns ställningstagande? Sårbarhetsberedningens närhet till försvarsdepartementet är påtaglig. Enligt min uppfattning, herr talman, är lagstiftning nödvändig. Vad skulle kunna hända om några av våra viktigare dataregister kom i orätta händer i en krigssituation eller i en ofärdstid? Det gäller inte bara våra offentliga register, utan kanske framför allt de privata register som finns här i landet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att stärka, i förhållande till näringslivet, fri och obunden forskning vid högskolor och andra offentliga forskningsinstitutioner. I den forskningsproposition som lades fram 1984 framhölls värdet av samverkan mellan högskolan och näringslivet. En sådan samverkan bidrar till att forskningens resultat så snabbt som möjligt kan utnyttjas i företagens förnyelse av produktionen. En nära kontakt med företagen och deras problemställningar torde också innebära en stimulans och källa till inspiration för dem som är verksamma inom högskolan. Samtidigt är det självfallet nödvändigt att formerna och villkoren för samverkan med näringslivet väljs så att negativa effekter på högskolans centrala och långsiktiga uppgifter undviks. I forskningspropositionen betonades också att det är en ytterst angelägen forskningspolitisk uppgift att stärka den grundläggande forskning som finansieras via fakultetsanslag och anslag till grundforskningsråd liksom den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom olika sektorer. Förslagen i denna proposition medförde också resursökningar för grundforskningen. Inom regeringskansliet förbereds nu nästa forskningsproposition. Avsikten är att den skall läggas fram för riksdagen våren 1987. Den höga 13 prioritering av grundforskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad som uttalades i 1984 års proposition ligger fast och är en väsentlig utgångspunkt för propositionsarbetet. Exakt vad propositionen kommer att innehålla är det givetvis för tidigt att uttala sig om. Frågor om näringslivsfinansierad verksamhet inom högskolan har på regeringens uppdrag utretts av forskningsrådsnämnden. Den rapport som nämnden nyligen lämnat kommer också den att behandlas i den kommande forskningspropositionen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Sveriges forskning betalas i dag i ökande utsträckning av det privata näringslivet. Det innebär ett sammanväxande mellan privata affärsintressen och den högre utbildningen och forskningen. Detta oroar mig — men tydligen inte regeringen. Uppdragsforskning innebär att myndigheter och företag beställer forskning eller utbildning hos en högskola. Beställaren har därmed ett stort inflytande över innehållet. UHÄ har i flera år konstaterat att mängden uppdrag ökar, men att det inte går att exakt utläsa hur stor andel som hänför sig till det privata näringslivet. SFS, som samlades till fullmäktige för någon vecka sedan, uttryckte sin stora oro över uppdragsforskningen. SFS ser många risker med den, och bl.a. är man oroad för att den kommer att stjäla resurser från den vanliga högskolan. På bara några år har antalet näringslivsstödda forskningsstiftelser kring högskolorna ökat från några få till närmare 80. Tidigare fanns en klar boskillnad mellan traditionell ”fri” forskning och kommersiell produktutveckling. I dag är den gränsen svår att fastställa. Genom de stiftelseägda forskarbyar som byggts upp i nära anslutning till framför allt de tekniska högskolorna, har näringslivet fått en direkt tillgång till forskare och användbara forskningsresultat utan att behöva gå omvägen via högskolorna. Vid högskolorna finns i dag ett hundratal s.k. adjungerade professorer med 20 96 av sin tjänst vid högskolorna och resten i näringslivet. Detta betyder att företagen i det närmaste ”flyttar samman” med högskolorna och samarbetar direkt med forskarna. Det är farligt med denna sammanblandning mellan högskolans forskning och de privatekonomiska intressena. Det borde vara oförenligt att inneha och upprätthålla forskartjänster inom högskolan och samtidigt arbeta för det privata näringslivet. Även om regering och riksdag uttalat att den svenska forskningspolitiken skall stärka industrins konkurrens, med baktanke att rädda landets ekonomi, måste detta ses som ett helt nytt och farligt fenomen inom forskningspolitiken. Redan i dag har en stor del av forskningen hemligstämplats och monopoliserats, och med den utveckling som pågår finns det stor risk att offentlighetsprincipen när det gäller forskningen ytterligare urholkas. Det är klart att man inte helt kan avvisa alla former av samarbete och samverkan mellan högskolor och näringsliv. Men jag känner en stark oro för att den nuvarande utvecklingen alltmer kommer att underminera den högre I svaret säger Lennart Bodström att det är en ytterst angelägen uppgift att 20 maj 1986 stärka den grundläggande forskning, som finansieras via fakultetsanslag, samtidigt som han i andra stycket prisar den privatinriktade forskningen. Detta svar lugnar inte mig, utan ger mig i stället intrycket att regeringen tycker att den nuvarande forskningsinriktningen är bra. Även om man har satt upp en fri och oberoende forskning som ett mål, ser verkligheten annorlunda ut, och denna verklighet tycker jag borde oroa regeringen. Jag tycker att regeringen är lättfärdig i sitt sätt att se på frågan om samverkan mellan näringslivet och den statliga forskningsverksamheten. I dag har näringslivet ett orimligt stort inflytande över forskningen. Man kan kanske litet provokativt fråga sig om det är Svenska handelsbanken som i fortsättningen skall bestämma inriktningen av den ekonomiska forskningen, om Pysslingen AB skall sköta det pedagogiska utvecklingsarbetet inom förskolan, om Bonniers skall lägga beslag på litteraturforskningen och om producenterna av psykofarmaka skall ha hand om den sociala forskningen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort invända mot den beskrivning som Inga Lantz gör och som skapar intrycket att forskningen vid våra universitet och högskolor i mycket stor utsträckning skulle vara bekostad av det enskilda näringslivet eller andra enskilda uppdragsgivare. Det är i stället så att staten, antingen genom direkta anslag till fakulteterna eller genom anslag som riksdagen beslutat om och som kanaliseras via forskningsråden, svarar för den helt övervägande delen av forskningen. En annan sak är att det svenska näringslivet behöver en närkontakt med högskolan. Vår industri och andra näringsgrenar skulle stå sig mycket slätt jämfört med konkurrerande länders näringsliv om man inte också i Sverige försökte att hålla en mycket nära kontakt med högskolan. Det är också helt klart att det ankommer på högskolan att se till att de uppgifter som enskilda forskare åtar sig inte utförs på sådant sätt eller med sådan utrustning att högskolans intresse träds för när. Möjligheten att vägra en vid universitetet anställd forskare att utföra annat än sin statliga tjänst föreligger lika litet som det föreligger möjligheter att vägra andra statstjänstemän att inneha bisysslor.
Herr talman! Jag anser inte att reguljär utbildning i högskolan skall byggas på basis av externa medel. En sådan finansieringsform kan komma att skapa ett stort beroende mellan institutionerna på högskolan och uppdragsgivarna. Det är viktigt med en klar distinktion mellan uppdragsutbildning och en vanlig allmän utbildningsverksamhet. Frågan är, som någon har sagt, om uppdragsutbildningen är en pedagogisk prostitution eller inte. Utbildning har blivit en handelsvara, prissatt och utsatt för marknadskrafterna. Vid t.ex. högskolan i Västerås svarar den privatfinansierade forskningen för 30 90 av högskolans totala omsättning. Uppdragsoch utbildningsforskning blir allt vanligare, och detta är en utveckling som borde oroa regeringen. 15 Forskningen på våra högskolor bekostas i allt större utsträckning av externa medel med allt vad det innebär i form av otillbörlig styrning. Vad blir konsekvensen för forskningens integritet av näringslivets växande inflytande? Innovationscentra, teknikcentra och s.k. forskarbyar är organisationer i anslutning till högskolor där företag och forskare samarbetar för att utveckla idéer till kommersiellt gångbara produkter. Ofta sker detta i form av att forskare startar tillverkning av en produkt som man forskat fram på institutionen. Dessa centra ägs vanligtvis av stiftelser där näringslivet finns med. Förebilden är förstås Silicon Valley i USA. Jag är mycket oroad över vad detta kommer att innebära för den svenska forskningspolitiken.
Herr talman! Jag ser det som mycket angeläget att den som vill följa detta problem verkligen sätter sig in i hur liten andel av forskningen vid universitet och högskolor som bekostas av näringslivet jämfört med de av riksdagen beslutade anslagen. En annan sak är att forskare har rätt att åta sig bisysslor, men det får självfallet inte gå till överdrift. Det åligger högskolans ledning att övervaka detta. Inga Lantz för därutöver in i bilden frågan om uppdragsutbildning, som riksdagen nyligen fattat beslut om. Det innebär att vi infört regler som skall just skydda högskolan och se till att man får betalt för alla resurser som kan ställas till förfogande för en beställare. Om tt.ex. ett företag vill utbilda någon i en del av ett tekniskt eller juridiskt ämne kan jag inte se att det är självklart att man inte lika väl skulle kunna låta den utbildningen ske vid högskolan som att det uppstod privata institutioner vid sidan om för det.
Herr talman! På grund av vissa omständigheter har jag av Lennart Bodström fått två versioner av svaret. I den senaste versionen är, tycker jag, det som sägs i andra stycket och det som sägs i tredje stycket motsägelsefullt. Det andra stycket fanns inte medi den första versionen av svaret, men jag var inte helt nöjd med svaret i den versionen heller. Jag tycker att regeringen väl släpphänt hanterar näringslivets inflytande inom den högre forskningen. Talla officiella sammanhang talas det om att den utveckling som nu främjas givetvis inte får hota grundforskningens frihet. Men alla dessa uttalanden blir tomma ord så länge det ekonomiska incitamentet och regeländringar pekar i motsatt riktning. Det gör faktiskt också det svar jag har fått i dag av Lennart Bodström. Enligt högskolelagen har högskolan välfärdsutveckling och sociala förändringar som mål. Nu talas det alltmer om rationaliseringar, kostnadsmedvetande och näringslivsanpassning. På något outgrundligt sätt har samhällets behov blivit lika med näringslivets behov. Frihet skall kunna förenas med samhällets krav på insyn och styrmöjligheter, och prioriteringar mellan olika forskningsområden och användandet av forskningsresultatet måste styras av politiska mål och värderingar. Beslut i de frågorna måste därför fattas av demokratiskt valda församlingar. Forskningen är ett samhällsintresse som i olika avseenden påverkar levnadsvillkoren för hela befolkningen. Näringsli vets intresse är att tjäna pengar, och det är långt ifrån säkert, Lennart Bodström, att det sammanfaller med de intressen som befolkningen i övrigt har. Det är därför jag är orolig över den här tendensen. Nu säger Lennart Bodström att det är ingen fara — det här är en så liten del av det hela. Men trenden är ju faktiskt ganska klar. Många forskare har varnat för det här, och studenterna själva har också varnat för det. Jag är därför faktiskt litet brydd över hur lätt regeringen tar på den här frågan.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag anser forskningen för att hitta ersättningsmaterial för amalgam vara värdefull och om jag i så fall är beredd att ta initiativ till att denna forskning får erforderliga ekonomiska resurser. På den första frågan vill jag svara ja. Jan Hyttring anger i interpellationen att forskningen på detta område hade kommit långt vid tandläkarhögskolan i Malmö när den genom en riksdagsmajoritets beslut lades ned. Det finns enligt Jan Hyttring personer verksamma med denna forskning vid universitetet i Lund men det saknas medel. Till detta vill jag svara följande: Riksdagen fattade våren 1984 beslut om avveckling av enheten för tandläkarutbildning i Malmö. Den odontologiska forskningsorganisationen vid universitetet i Lund kvarstår med oförändrad omfattning. Den närmare fördelningen av forskningsresurserna ankommer på berörda forskningsorgan att göra. Enligt uppgift från universitetet är forskningen om ersättningsmaterial för amalgam ett av de forskningsområden som prioriteras högst vid odontologiska fakulteten.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. När debatten om oral galvanism startade var det många experter inom tandhälsovården som bestämt avvisade sambandet mellan kvicksilver som tandlagningsmedel och ohälsa. Man kan notera en förändrad inställning. Bakgrunden till min interpellation till utbildningsministern är att många forskare anser att de får helt otillräckliga medel för denna forskning. Av svaret framgår att det är forskningsinstitutionerna själva som bestämmer fördelningen. När det finns motstånd mot en viss forskning kan man misstänka att tilldelningen av medel blir därefter. Nu har ett enigt socialutskott i två betänkanden som nyligen har behandlats av kammaren uttalat sig för nödvändigheten av denna forskning för att man skall få fram alternativa tandlagningsmaterial som kan användas i hela munhålan. I dag finns det ersättningsmaterial för framtänder. Det har inte tagits fram främst för att ersätta kvicksilver eller amalgam utan mer av estetiska skäl. Dessa ersättningsmedel får inte användas i kindtänder, eftersom tuggytan inte blir tillräckligt hård. Det är alltså angeläget, vilket jag vill understryka, att vi skyndsamt får fram tandlagningsmaterial som kan användas i samtliga tänder. Som framgår av socialutskottets behandling har socialstyrelsen fått i uppdrag att ställa krav på denna forskning och presentera nödvändiga medel som åtgår för denna forskning. Min fråga till utbildningsministern är om man kan förvänta sig en skyndsam behandling av socialstyrelsens uppdrag. En expertgrupp på socialstyrelsen har tidigare presenterat en promemoria från socialdepartementet i denna fråga. Nu gäller det alltså att snabbt kunna utöka forskningsresurserna för att åstadkomma det som många tusen patienter väntar på. Det är nämligen ett erkänt stort problem.

Herr talman! Under den senaste tioårsperioden har det blivit uppenbart att allt fler människor har drabbats av lidande i form av värk och nedsatt allmänhälsotillstånd såsom ett resultat av tvivelaktig tandbehandling. Det är i detta sammanhang som amalgam som behandlingsmaterial kommer in i bilden. Amalgam kan skapa elektriska spänningsfenomen, ofta med svår huvudvärk och andra besvär som följd, s.k. oral galvanism. Dagens interpellationsdebatt gäller inte så mycket det som socialministern och socialstyrelsen hittills vägrat erkänna, nämligen att oral galvanism skall räknas som sjukdom. Den frågan måste tas upp vid något annat tillfälle. Dagens fråga gäller i stället: Är utbildningsministern beredd att ta initiativ till att forskning om ersättningsmaterial för amalgam får de erforderliga ekonomiska resurser som är nödvändiga för att man skall kunna nå resultat inom rimlig tid? Utbildningsministerns svar är enligt min mening något svävande. Utbildningsministern hänvisar till att det ankommer på berörda forskningsorgan att göra den närmare fördelningen av forskningsresurserna och att forskningen om ersättningsmaterial för amalgam enligt uppgift prioriteras vid odontologiska fakulteten. På detta sätt gör utbildningsministern visserligen konstateranden men ger samtidigt intryck av att inte betrakta det hela som något väsentligt och viktigt jämfört med andra forskningsuppgifter. Jag skulle mot denna bakgrund avslutningsvis vilja ställa frågan till utbildningsministern: Är statsrådet oroad över de många larmrapporter om amalgamets skadeverkningar som redovisats under senare tid, senast av forskare vid institutionen för medicinsk kemi i Lund? Om denna oro delas av utbildningsministern, borde inte oron då också leda till att ökade samhällsresurser ställs till förfogande för forskning på initiativ av just utbildningsministern, som har det yttersta ansvaret för forskningen i regeringen?

Herr talman! Under en lång tid har socialstyrelsen hävdat — när användningen av amalgam vid lagning av tänder har ifrågasatts — att det inte finns någon anledning till oro. Men den senaste tidens rön har visat att frågan om oral galvanism måste lösas på ett tillfredsställande sätt både när det gäller de tusentals människor som har drabbats och med avseende på tandvårdens framtida utformning. Många tandläkare har fått uppfattningen att amalgam är en stabil legering, och på det sättet har de frigjorda kvicksilvermängderna bagatelliserats. En tandläkare som heter Bengt Fredin har visat att amalgamfyllningarna genom tuggning och korrosion i vissa fall leder till kvicksilverhalter i munhålan som överstiger gränsvärdena för industrin. I Sverige är det faktiskt inte någon myndighet som har ansvaret för tandvårdsmaterial, och vem som helst kan sälja vad som helst på dentalmaterialmarknaden. Biverkningarna registreras inte. Vanligen använda dentalmaterial kan innehålla kvicksilver, krom, kobolt, nickel, kadmium, bly, vismut, kloroform, klorerade fenoler, formalin m.m. Dessa ämnen är i andra sammanhang underkastade restriktioner men inte när det gäller våra tänder. Allt fler tandläkare börjar omvärdera amalgamet som tandlagningsmaterial. I de flesta fall kan amalgam ersättas med kompositmaterial. De forskningsarbeten som bedrivs på olika håll för att man skall få fram mer ofarliga dentalmaterial måste stödjas av samhället, menar jag, eftersom industrin inte har något intresse för dylika projekt om de inte ser ut att bli omedelbart vinstgivande. Det finns anledning att varna för den optimism som kan utläsas ur socialstyrelsens två senaste betänkanden som behandlar oral galvanism — eller hellre tungmetallförgiftningar, som är det rätta ordet. Det finns ett institut som heter Niom, som nyligen till socialstyrelsen har rapporterat att amalgam på vetenskapens nuvarande nivå måste anses vara väl lämpat som tandfyllningsmaterial. Detta uttalande till socialstyrelsen, där expertgruppen finns samlad, innebär att framtiden inte ter sig särskilt ljus för de många människor som verkligen lider av oral galvanism och som måste få behandling och upprättelse, så att de kan bli av med amalgamfyllningarna. Jag hade önskat ett litet mer konkret svar än det som föreligger på Jan Hyttrings interpellation och kanske litet mer att hänga upp den attitydförändring på som ändå måste sägas ha skett inom socialstyrelsen under de senaste åren. Man är inte lika kallsinnig som man var för bara ett par år sedan. Men jag tycker ändå inte att vare sig socialutskottets behandling av frågan eller svaret från regeringen ger anledning till någon större optimism.

Herr talman! Debatten har ju kommit att delvis kretsa kring förhållandena i Malmö. Grundutbildningen vid den odontologiska fakulteten läggs ned, men fakulteten kommer inte desto mindre att vara kvar. I samband med att utbildningen upphör kommer ett lektorat att dras in. Den forskare som har uppehållit det här lektoratet kommer att få annan tjänst vid fakulteten och kan fortsätta sitt utredningsarbete för att finna en ersättning för amalgam. Vidare har det frågats om socialstyrelsens utredning om forskning om tandersättningsmaterial. Jag kan meddela att utredningen nu är färdig och föreligger i en rapport med titeln Kontroll och tillsyn av dentala material. Den rapporten är nu under remissbehandling. Det är självklart att det finns anledning att oroa sig över de rapporter om sjukdomar som hänförs till användning av amalgam. Men det finns ändå ingen möjlighet att på politisk väg beordra forskarna vid de odontologiska fakulteterna att välja vissa ämnen för sin verksamhet. I den tidigare interpellationsdebatten om forskningens frihet framhölls just att det är nödvändigt att forskarna själva är oberoende av utomstående intressen. Och jag menar att vi har så många odontologiska och medicinska fakulteter att det förefaller egendomligt att det inte skulle gå att bedriva forskning på detta område. I varje fall ser jag ingen möjlighet att på politisk väg göra någon form av överprövning av de beslut som är fattade i t.ex. medicinska forskningsrådet. Den enda säkerheten för oberoende där ligger i att vi regelbundet omsätter den personkrets som bildar forskningsrådet. Därigenom kan man inte påstå att det är samma grupp människor som ständigt har ett inflytande och skulle kunna motverka ett angeläget forskningsområde.

Herr talman! Jag ville med min interpellation visa att riksdagsbeslutet om nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö får konsekvenser inte endast för grundutbildningen utan också för forskningen. Utbildningsministern säger att den forskare som var sysselsatt med forskning i kombination med undervisning av blivande tandläkare nu får en annan tjänstekonstruktion och därmed skulle ha möjlighet att fortsätta forskningen. I princip är det naturligtvis så. Men i den här kombinationen av utbildning och forskning finns det tillgång till vissa forskningsmedel, som inte automatiskt flyttas över eller prioriteras därför att man gör om tjänstekonstruktionen och flyttar vederbörande till Lund i det här fallet, alltså från Malmö. Detta gör mig bekymrad. Vi har inte alltid i riksdagen klart för oss vilka konsekvenserna blir av våra beslut. Det finns alltså många mycket väsentliga samband mellan utbildning och forskning. Med den här förändrade tjänstekonstruktionen kommer det naturligtvis också att ta lång tid innan man kan göra nödvändiga omprioriteringar av de medel för forskning som finns i dag, om inte ökade medel ställs till förfogande för den här typen av forskning. Tlikhet med socialutskottet och de andra talarna i den här debatten vill jag understryka vikten av att ökade medel ställs till förfogade för forskningen när det gäller att få fram ett material som kan ersätta amalgam.
Herr talman! Jag uppfattade utbildningsministerns andra inlägg så, att det gav uttryck för en mera allvarlig syn på den här problematiken. Utbildningsministern sade att det finns anledning att oroas över situationen på det här området, och jag tycker att det är så det borde ha låtit redan från början. Sedan konstaterar ubildningsministern att man inte kan beordra forskare tillinsatser på detta område. Låt mig säga till utbildningsministern att jag inte tror att man behöver beordra folk till insatser. Det finns gott om kunnigt folk som är beredda att omgående göra sina insatser på det här området. Vad det är fråga om för regeringens del är att avdela ekonomiska resurser. Det är nog där problemen finns just i dag. Alltså: Ingen beordran behövs. Här finns kunnigt och intresserat folk som vill göra sin insats. Det är de ekonomiska resurserna som brister i dag.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att gottgöra studieförbunden i Helsingforss stad för redan uppkomna förluster för svenskundervisningen för invandrare. Enligt nu och intill den 1 juli detta år gällande regler får studieförbunden direkt av staten bidrag för täckande av kostnader för den svenskundervisning som studieförbunden genomför inom vissa timramar, som tilldelas dem av skolöverstyrelsen. Enligt gällande regler utgår bidraget per studietimme och med ett belopp av totalt högst 206:90 kr. för s.k. lagbunden undervisning och högst 190:55 kr. för övrig undervisning. Beloppen är beräknade så att de skall täcka de faktiska genomsnittliga kostnaderna i landet för undervisningen. Under våren 1985 inkom de studieförbundsavdelningar som bedriver mera omfattande verksamhet med svenskundervisning i Helsingfors till regeringen med en skrivelse, i vilken man begärde ersättning för kostnader som inte täcktes av statsbidragen. Det rörde sig om ett betydande belopp, ca 11 milj.kr., för budgetåren 1984 86 tillsammans. Regeringen avslog framställningen i juni 1985, och sedermera har en förnyad framställning i samma ärende avslagits i februari 1986. Jag känner till att studieförbundsavdelningarna i Helsingfors faktiskt har haft och fortfarande har kostnader som inte täcks av statsbidraget. Det är emellertid enligt min mening felaktigt att överföra ansvaret för kostnadstäckningen på staten. Studieförbundsavdelningarna i Helsingfors har känt till vilka belopp som kunde utgå i statliga bidrag, men har i alla fall organiserat undervisningen på ett sådant sätt att den gick och går med underskott. Som jag nyss nämnde är bidragen beräknade för att täcka en verklig genomsnittlig kostnad för hela landet, och såvitt jag vet har ingen hävdat att de inte sedan ett antal år motsvarar det kravet. Det må vara att Prot. 1985/86:145 lokalhyrorna är relativt höga i Helsingfors, men å andra sidan bör det i 20 maj 1986 storstaden vara lättare än ute i landet att utnyttja lokalerna effektivt. Det är F : 5 å Om kostnaderna fö över huvud taget svårt att argumentera för att bidraget till en viss verksamhet verkdnd na 20 ax 2 > : 3 x undervi skulle behöva vara högre för att den bedrivs i Helsingfors. Det är däremot =... . ssreing förinvandrare vanligt att högre bidrag beviljas för verksamheter som bedrivs i glesbygd. Mitt svar till Oskar Lindkvist blir därför att regeringen inte ser någon möjlighet att bevilja studieförbundsavdelningarna i Helsingfors högre bidrag för svenskundervisningen för invandrare än vad som utgår för övriga kommuner. — Reglerna för svenskundervisning för invandrare ändras kraftigt fr.o.m. den 1 juli 1986. Inte heller i det nya systemet har förutsatts att bidragen skulle behöva vara högre för verksamhet som bedrivs i Helsingfors.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. I mer än 20 år har studieförbundsavdelningarna i Helsingfors gjort betydande insatser vad gäller svenska för invandrare. Man har verkligen ställt upp och svarat för både ett pionjärarbete och ett utvecklingsarbete. Inte förrän under de två senaste åren har det uppstått trubbel med den ersättning som staten har att svara för. Vad är orsaken till att landets regering vägrar att göra rätt för sig? Svaret från utbildningsministern ger ingen bra vägledning. På flera punkter är det både motsägande och ologiskt. Rent ut sagt: Svaret är till sitt innehåll så dåligt att det sannolikt är det mest utmanande som någonsin har lämnats i Sveriges riksdag. I brist på goda argument borde utbildningsdepartementet bjuda på ett svar värt att läsa och begrunda. Detta svar är tyvärr totalt ansvarslöst. Först några ord om bakgrunden. Verksamheten inom studieförbunden har utförts på ett positivt sätt. Studieorganisationerna har bjudit till för att göra ett bra jobb. Svenska för invandrare är den kanske viktigaste formen för invandrarnas inväxt i det svenska samhället. Det har studieförbunden förstått. De har satsat hela sin kapacitet i detta arbete. Som alla andra som utför uppdrag vill studieförbunden ha betalt för sitt jobb. Framför allt skall man inte behöva förlora pengar på att ställa upp i en viktig samhällsinsats. Nu sägs det i svaret att beloppen täcker de faktiska genomsnittliga kostnaderna i hela landet och att bidragen skall täcka ”en verklig genomsnittlig kostnad”. Detta betyder, Lennart Bodström, att någon förlorar och någon vinner. Studieförbunden i Helsingfors förlorar på två år tillsammans 11 milj.kr. Varje studieförbund har erbjudit sig att avstå 1 milj.kr. av dessa pengar för att komma till en uppgörelse med regeringen. Kvar efter denna avskrivning står nära 7 milj.kr., som utbildningsministern nu tydligen anser att medlemmarna i studieorganisationerna skall betala. Staten gör inte rätt för sig! Det är svårt att argumentera, säger Lennart Bodström, för att bidragen skulle behöva vara högre i Helsingfors. Det är vanligare att man diskuterar högre bidrag i glesbygden. För en tid sedan deltog vi tillsammans i ett sammanträde med socialdemokratiska riksdagsmän. Jag framhöll då det orättfärdiga i att studieförbundsavdelningarna i Helsingfors inte fick täckning 23 för sina kostnader. Då sade Lennart Bodström: ”Jag är medveten om att kostnaderna är högre i Helsingfors — men vi skall försöka hitta en möjlighet att lösa den frågan.” Detta är ordagrant Lennart Bodströms ord vid denna sammankomst! I dag heter det att han inte har någon möjlighet att bevilja studieförbundsavdelningarna i Helsingfors högre bidrag till svenskundervisningen för invandrare. För en tid sedan hade ABF i Helsingfors, som är en av de fyra studieförbundsavdelningarna, sitt årsmöte. Där rapporterades att man gick med en förlust på 1,2 milj.kr., allt hänfört till verksamheten Svenska för invandrare. Årsmötet antog ett uttalande, hovsamt i tonen — så gör man i studieorganisationerna — men starkt i sak. Det var en protest riktad till regeringen, som vägrar att ge studieorganisationerna de pengar som de verkligen är berättigade till. Nu säger Lennart Bodström att han inte kan hitta några skäl för att ge studieorganisationerna pengar. Han säger att man skall utnyttja lokalerna effektivare. Skulle jag, som är mångårig stockholmare och som har följt verksamheten sedan 1957 och suttit i riksdagen sedan 1961 och därmed är den äldste socialdemokraten i Helsingforssbänken, av Lennart Bodström kunna få besked om hur man effektivare kan utnyttja lokalerna än vad man har gjort när man har sysslat med svenska för invandrare? Ge några exempel! Och ge några exempel på hur man skulle kunna komma fram till lägre kostnader — lönekostnader, bikostnader och andra kostnader — i Helsingfors än vad man kan åstadkomma på andra håll i landet! Dessutom sägs det i svaret att man försöker att föra över kostnaderna på staten, dvs. att studieorganisationerna skulle göra det. Jag vill säga till Lennart Bodström i min besvikelse: Den här frågan är inte löst med detta svar. Jag kommer att driva frågan till dess att staten gör rätt för sig gentemot studieorganisationerna i Helsingfors.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillgodose behovet av kvalificerade lärare vid våra tekniska läroanstalter. För att förbättra lärarrekryteringen till gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens tekniska utbildning föreslår regeringen i årets budgetproposition ett antal åtgärder. Det gäller dels ett förenklat förfarande vid tillsättning av vakanta lektorstjänster i tekniska ämnen i syfte att öka antalet lektorer i dessa ämnen, dels en vidgad användning av statsbidraget för lärarlöner så att det i vissa fall skall vara möjligt att utnyttja personal anställd i näringslivet för undervisningsuppdrag. I budgetpropositionen föreslås vidare riktade fortbildningsinsatser inom elektronikområdet, ett område som är särskilt konkurrensutsatt, så att lärare i fysik skall kunna ta över viss undervisning i ämnet elektronik i tredje och fjärde årskursen på fyraårig teknisk linje. Vad gäller lärarrekryteringen till yrkesteknisk utbildning så bereds för närvarande inom utbildningsdepartementet ett förslag till en ny typ av lärarutbildning på halvfart för vissa lärare inom området industri och hantverk. Jag kommer noga att följa vilken verkan de åtgärder jag här nämnt kan ha på lärarrekryteringen. Vad gäller högskolan har löneläget för lärare vid de tekniska utbildningarna i högskolan förbättrats under senare år. 1984—1985 års avtal och de nya lönefälten för högskolelärare, tillsammans med s.k. MLT-tillägg gör att högskolan lättare kan behålla och rekrytera lärare till dessa utbildningar. Den under 1980-talet successivt utökade civilingenjörsutbildningen kan vidare förväntas att på sikt förbättra möjligheterna att rekrytera kvalificerade lärare till teknisk utbildning. Likaså bör förslaget i årets budgetproposition att särskilda medel skall avsättas för att förbättra genomströmningen i civilingenjörsutbildningen medverka till att rekryteringen till lärarutbildning inom det tekniska området förbättras.

Herr talman! Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond består av elva ledamöter, valda för en tid av sex år. Styrelsen förnyas successivt vart tredje år med val den ena gången av sex ledamöter och följande gång av fem ledamöter. I år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter i tur att avgå. Valberedningen har efter föreskrivet samråd enhälligt godkänt en gemensam lista av utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Valberedningen har också att i år föreslå ny ordförande i styrelsen efter Staffan Helmfrid, vars mandattid nu utgår. Valberedningen föreslår enhälligt att Kjell Härnqvist utses till ordförande. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna den gemensamma listan.